Herr talman! Helena Bouveng har frågat finansministern hur hon ser på beskattningen av människors kulturutövning, om bara vissa former av kultur ska beskattas samt i så fall vilken kultur som ska vara skattefinansierad och vilken kultur som ska beskattas hårdare. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Jag vill först säga något om den föreslagna momshöjningen för biobiljetter. När den nuvarande låga momssatsen på biobiljetter infördes motiverades den av att biograferna redan betalade en biografavgift om 10 procent. Denna biografavgift var en del i filmavtalet mellan staten och vissa aktörer i filmbranschen och kommer att försvinna när filmavtalet upphör. Då faller också motivet för den lägre momssatsen. Momsen höjs därmed till samma nivå som för andra distributionsformer för film, till exempel dvd-marknaden och olika digitala visningstjänster såsom streamning och betal-tv. Regeringens utgångspunkt är också att lika produkter ska beskattas på samma sätt. Momshöjningen betyder att skatteintäkterna varaktigt bedöms öka med 240 miljoner kronor per år. Utan denna höjning skulle det inte vara möjligt att finansiera ett filmstöd på motsvarande nivå som i dag. Jag är inte beredd att genomföra besparingar i filmstödet. Förslaget att införa fri entré på vissa statliga museer handlar om att så många som möjligt ska få uppleva att museerna är till för dem. Lika tillgång till det gemensamma kulturarvet ser jag som en demokratisk rättighet och entréavgifterna är ett hinder för att fler ska få uppleva statliga museer. Vi har i Sverige olika momssatser på kulturområdet. Till exempel är inträdesavgifter till museer som finansieras av det allmänna momsfria medan försäljning av dvd-filmer beskattas med 25 procents moms. Naturligtvis är film och biografer liksom museer kultur. Det är inte momssatserna som avgör vad som är kultur. Jag kommer att fortsätta verka för både en livskraftig svensk filmproduktion och att fler kan besöka statliga museer.
Herr talman! Jag tackar kulturminister Alice Bah Kuhnke för svaret och framför allt för att hon är i kammaren och rycker in för finansminister Magdalena Andersson. Interpellationen handlar om skattesystemets utformning, men jag är säker på att även kulturministern räknar på effekterna av regeringens skattehöjningar inom kulturområdet och vilka negativa konsekvenser de kan få. Regeringen föreslår i sin budgetproposition efter en överenskommelse med Vänsterpartiet att från och med 2016 öka anslaget till de statliga museimyndigheterna med 80 miljoner kronor för att slopa människors kostnad för entrébiljett till vissa statliga museer utvalda av regeringen med kulturminister Alice Bah Kuhnke i spetsen. Både ministerns och mina egna besök på dessa statliga museer bekostas därmed av skattebetalarna. Dessa statliga museer är till övervägande del placerade i Stockholm. Jag tror inte att Vetlanda museum är inbegripet i denna avgiftsbefrielse. Herr talman! Samtidigt väljer regeringen att mer än tredubbla beskattningen av en entrébiljett till en svensk biograf inom de närmaste åren. Det är en momshöjning från 6 procent till 25 procent. Bio är ett brett nöje i Sverige. Under 2014 gick svenskarna på bio 1,7 gånger i snitt. Även om Svenska Filminstitutet har redovisat att genomsnittsbesökaren blivit äldre är detta ett vanligt familjenöje. Det är bara att titta på de mest sedda filmerna 2014. Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann toppar, men sedan kommer Bamse och tjuvstaden , Sune i fjällen , Sune på bilsemester och Lasse-Majas detektivbyrå . Ett biobesök är en rolig happening med barnen och en lärorik och spännande kulturupplevelse, precis som att gå på Naturhistoriska riksmuseet eller något av de andra 18 museerna i Sveriges storstäder. Men genom att näst intill fyrdubbla momsen på ett biobesök och samtidigt ta bort entréavgiften på ett museibesök görs valet enkelt för barnfamiljer med snäv hushållsbudget. Valet gäller dessutom enbart barnfamiljerna i storstaden. För barnfamiljerna i Vetlanda, eller för den delen Bor, blir det kanske inte någon kulturupplevelse alls. I sitt svar säger kulturministern att hon värnar människors demokratiska rättigheter. Det gör jag också. Men hur blir demokratin större om man med skatter styr vilken kultur som är bra eller inte bra? Är inte bio lika fint som Naturhistoriska riksmuseet? Tycker kulturministern att det är föräldrarna som är mest lämpade att avgöra vilka kulturupplevelser deras barn mår bra av, eller ser sig kulturministern som mamma till alla barn vad gäller kulturupplevelser?

Herr talman! Nu börjar vi komma till pudelns kärna. Kultur och demokratiministern sa förut att regeringen har idéer för den framtida filmpolitiken. Nu har vi kommit fram till vad dessa idéer innehåller, nämligen en skattehöjning. Det enda vi vet med säkerhet är att en skattehöjning ska vara lösningen i den nya filmpolitiken. Som min kollega Helena Bouveng så förtjänstfullt uttryckte är det här huvudlöst. Det finns så många andra alternativ som man fullkomligt struntar i. Men det är väl ganska naturligt för ett socialistiskt miljöparti att skattehöjningar är det viktigaste. Det har kultur och demokratiministern visat. Hon talar i sitt svar om den 10-procentiga biografavgift som biograferna betalar. Den gäller inte bara svenska filmer. Även den nya Bondfilmen Spectre , som drar in massor med besökare, bidrar till finansieringen av svensk film. Det här är bara dumt och dyrt - här är det minsann staten som ska bestämma vad som ska göras! Det är så typiskt socialistiskt! Men det är rätt skönt att detta klargörs från kultur och demokratiministern. Jag känner andra miljöpartister som inte är riktigt lika socialistiska, men det kan vi lämna därhän, herr talman. Kultur och demokratiministern säger att momshöjningen på 240 miljoner ska gå till svensk film. Men det gör den inte. Svensk film får inte del av all den ökade skattebelastningen, utan man undviker att ge hela den peng detta ska inbegripa till svensk film. Och om det är så som Helena Bouveng misstänker, att det blir färre som går på bio, då kommer det ju att komma in mindre skattepengar. Vad tänker kultur och demokratiministern göra - eller rättare sagt, vad tänker finansministern göra? Dra ned stödet till svensk film? Vänta och se! Det är bara att hålla i hatten! Kultur och demokratiministern säger att hon inte är beredd att genomföra besparingar i filmstödet. Men det sker inte heller någon ökning. Kultur och demokratiministern skrev i sin debattartikel i maj att svensk film skulle få ökat stöd. Men med bästa syn är det med nöd och näppe precis lika mycket från statens sida, inte mer. Man kan inte räkna in andra givares pengar. Varför inte i stället titta på andra möjligheter att få in finansiering, till exempel skatteavdrag eller andra alternativ som andra länder använt sig av? Nej, i det här socialistiska träsket ska det bara vara skattehöjningar! Jag tycker att det är förfärligt, herr talman, att skattehöjningar är det enda receptet för en väldigt viktig bransch och en väldigt viktig kulturyttring. Det ska bli spännande att höra kulturministerns svar. Vi hoppas att vi får några svar i det här inlägget till skillnad från i de andra.
Herr talman! Jag tackar debattörerna för inläggen. Det finns mycket att svara på. Jag ska börja med vad jag har sagt och vad jag har lovat i en debattartikel och om och om igen i interpellationssvar och intervjuer. Jag har sagt att det ska bli mer pengar till svensk film och att det ska bli ökat inflytande över den svenska filmens utveckling. De två sakerna har jag upprepat, och de två sakerna har redan börjat falla ut. De kommer att falla ut i sin helhet när vi lägger fram vår skrivelse eller proposition för behandling i riksdagen. Men min främsta prioritering som kulturminister är att skapa de bästa förutsättningarna för svensk kultur, så att den tillgängliggörs för fler och människor kan ta del av den. Det visar vi i den budget som vi nu lagt fram, där vi ökar finansieringen av den svenska kulturen med hela 359 miljoner kronor. Det är en smått historisk ökning. Det var väldigt länge sedan man ökade kulturbudgeten med så stora medel. Våra satsningar kommer att göras för hela landet. Vi satsar 100 miljoner kronor på kulturskolan. Möjligheten att öva på att spela piano eller gitarr, programmera dataspel eller stå på en scen ska inte vara avhängig av om man har rika föräldrar, utan alla barn ska ha de bästa möjligheterna att ta del av kulturskolan. Vi satsar på biblioteken, museerna, kultur i skolan med mera. Lika tillgång till det gemensamma kulturarvet är en demokratisk rättighet. Det är också därför vi gör fri entré-reformen. Det är förvisso så att de flesta statliga museer som är myndigheter finns i våra storstäder. Hur som helst ska de nu öppna sina dörrar och skatter för fler. Människor och familjer ska inte hindras av en kostnadströskel från att glida in på ett museum, utan det ska bli enklare. Erfarenheten från fri entré-reformen 2005-2006 var att antalet besökare ökade även på museer med entréavgift och på museer runt om i landet. Jag hoppas på samma positiva effekt även denna gång. Jag har redan nu samtal med regioner och kommuner om kulturpolitik och hoppas att det kan få en positiv spridning. Förhoppningsvis kan fler museer haka på runt om i landet. En av regeringens viktigaste satsningar är det ökade ansvaret för filmpolitiken. Filmpolitiken har under lång tid styrts av filmavtalet. När den lägre momssatsen på biobiljetter infördes motiverades det av, som jag tidigare sa, att det fanns en biografavgift på 10 procent. Den biografavgiften går nu bort i och med att filmavtalet uppgör. Det finns inte längre någon överenskommelse om biografavgift. Då faller också motivet till den lägre momssatsen. Regeringens utgångspunkt är att lika produkter ska beskattas på likartat sätt. Det är precis det som nu sker. Biograferna kommer att beskattas på samma sätt som andra visningsfönster. Vi tar steg mot en mer enhetlig styrning. Filmbranschen är en bransch i kris. Därför behövs förändring. Det går inte längre att sitta och vänta på att branschen ska gå under, som har skett under många år. Vi behöver göra något nu.

Herr talman! Normalskatteuttaget för moms i Sverige är som bekant 25 procent. Generellt i skattesystemet beskattar vi saker som vi önskar se mer av såsom konserter, cirkus, teater, opera, balett, trollerishower, revyer, operett och musikalföreställningar med en lägre skattesats, det vill säga med 6 procent. Det vi vill se lite mindre av beskattar vi högre. Alkohol och tobak är alldeles lysande exempel. Skatter är i mångt och mycket ett verktyg för att styra människors beteende. Sverige blir nu det enda land i Europa som med detta förslag räknar bort biograferna från kultursektorn när det gäller att ha en annan momssats för kultur. I en del länder, som exempelvis Danmark, har man lika momssats. Men länder som Österrike, Finland, Tyskland och Holland, för att bara nämna några, har en betydligt lägre moms på kultur där biobesöket också inbegrips. Kulturministern säger vidare i sitt svar att hon vill likställa momsen på samma nivå som för dvd-filmer och andra visningstjänster. Men hallå: Har vi en kulturminister som inte anser att det är en sak att titta på streamad film hemma i tv-soffan och en helt annan upplevelse att med popcornskorgen och 3D-glasögonen i handen gå in i en biosalong och dela upplevelsen tillsammans med många andra? Detsamma borde i så fall gälla teater och musikaler. Varför ska momsen vara 6 procent på musikaler och 25 procent på biobesöken? Mig veterligen finns både Alice i Underlandet och Mamma Mia att köpa på dvd. Eller är det så att kulturministern har planer på att höja momsuttaget även där? Bio är redan i dag ett förhållandevis dyrt nöje för en alldeles vanlig barnfamilj. Att biografägarna skulle ta hela momshöjningen tror jag knappast. Det skulle innebära en minskad förtjänst på runt 28 procent, enligt en utredning. Distributörernas marginaler är redan i dag negativa. Kvar står en höjning av biljettpriset. Det är den Bamseälskande barnfamiljen som får betala notan. Med en sådan kraftig höjning av priset på biobiljetten lär besöken bli färre och inte fler, eller hur, Cecilia Magnusson? Herr talman! Jag undrar därför: Vill inte kulturministern att våra barnfamiljer ska kunna göra fler biobesök i stället för färre? Oroar det inte kulturministern att färre antal biobesök leder till lägre lönsamhet för producenter, vilket leder till att enbart kommersiellt säkra filmer finns på biotablån? Ska inte alla barnfamiljer ha råd att glida in på en bio och inte bara på statliga museer i storstaden?

Herr talman! Som herr talmannen hör får vi inte några svar här. Men vi är inte de som ger upp. Vi fortsätter att fråga kulturministern. Jag tänker i mitt korta inlägg kommentera några frågor. Jag börjar med förslaget om fri entré som regeringen nu tänker lägga fram för Sveriges riksdag. I dag har vi lika många besökare med entré på de statliga museerna som någonsin var när man hade tvånget med fri entré förra gången. Varför kan inte kulturministern titta på den analys som Myndigheten för kulturanalys gjorde? Den sa att reformen med fri entré inte hade någon betydelse för ökade besökssiffror. Vilka är det i dag som går på statliga museer? Jo, det är äldre damer från Östermalm och turister som besöker Sverige. Varför i hela fridens namn kan inte de få vara med och finansiera? I dag är det frivilligt för museerna att ha fri entré. Varför ska ni tvinga dem att ha detta? Det är väl bättre med kvalitet än kvantitet. Att kvalitet går före kvantitet trodde jag var en väldigt bra avvägning, men så är det tydligen inte. När det gäller biomomsen är jag jätteglad att kultur och demokratiministern nu tar sig an fler frågor än kulturfrågorna. Vi har vid diskussioner frågat: Hur går det med de andra delarna, finansiering, utbildning och piracyfrågorna? Men det har kulturministern hela tiden skjutit ifrån sig. Det skulle vara jättebra om vi fick svar också på de frågorna.
Herr talman! Jag tackar debattörerna i interpellationsdebatten för inläggen. Jag vill först kommentera det som sas om att ta del av fakta och siffror och att ha rätt underlag. Jag tror att riksdagsledamot Magnusson får läsa Mykas rapport som kom för några år sedan lite ytterligare. De säger inte det som riksdagsledamoten säger. De säger att de med det underlag de har inte kan göra en sådan bedömning. Det är en väldigt stor skillnad. Den svenska filmbranschen är i kris. Svensk film behöver bättre förutsättningar för att kunna göra den högkvalitativa film som svensk film har potential att leva upp till. Därför behövs förändring. Det kommer dagliga rapporter om vilken kamp det är för filmbranschen. Jag har samtal veckovis med aktörer i branschen som inte överlever i den och som finansierar den film de producerar genom att jobba extra i butiker och inom hemtjänsten. Det är en hård kamp för att få till det som vi vet att den svenska biopubliken vill ha och som man vill ta sin familj med att se på med kanske popcorn i famnen. Jag oroas över det, och jag oroas över att vi inte har skapat de bästa förutsättningarna. Det är inte ett gott klimat för företagande i den svenska filmbranschen. Därför, riksdagsledamot Magnusson, behövs många initiativ. Tro mig: Det pågår diskussioner mellan många olika statsråd om vad vi ska göra mer för att stimulera branschen. Vi kommer säkert att slå er med häpnad så småningom, hoppas jag. Jag vill också kommentera momshöjningen. Den 25-procentiga momsen blir ett faktum därför att vi behöver finansiering. Det är därför att vi inte vill sänka den svenska filmbranschen. Vi tror att när vi nu tar ett statligt ansvar för den svenska filmpolitiken kommer det att bli bättre än det som har varit. Det kommer att skapa förutsättningar och öppna för mer företagande, innovationer och entreprenörskap. Vi ser redan nu att SVT har skjutit till mer pengar än vad det gjort tidigare, och det pågår förhandlingar med TV4. Det kommer sannolikt att bli en hel del mer pengar till den svenska filmbranschen.

Herr talman! Alice Bah Kuhnke säger i sitt svar: Naturligtvis är film och biografer, liksom museer, kultur. Hon säger vidare att det inte är momssatserna som avgör vad som är kultur. Det är skönt att höra att vår kulturminister säger så, för det skulle inte ens Wikipedia göra. Men med momsverktyget pekar hon med hela handen på vilka kulturupplevelser hon anser att Sveriges barnfamiljer ska få. Det hon vill se mindre av beskattar hon högt, och det hon vill se mer av beskattar hon lägre. Kulturministern säger också i sitt svar att hon ska verka för en livskraftig svensk filmproduktion och talar om ett ökat stöd till filmen. Jag, liksom Cecilia Magnusson, kan inte se att det finns en enda krona mer till svensk film, bara dyrare biobiljetter. Ni föreslår att man ska ta in 240 miljoner kronor i ökad beskattning och kompensera de riktigt små biograferna med 25 miljoner kronor. Inte ens Vetlandabiografen - det är en ort med 24 668 invånare - kommer i åtnjutande av detta. Och de biografer som faktiskt är välbesökta på orter utan statliga museer - de är många gånger den enda formen av kulturscen, förutom den lokala revyn en gång per år - blir av med sina bidrag och står kvar med stora momsinbetalningar för varje biljett och lägre biljettintäkter. Handen på hjärtat, Alice Bah Kuhnke! Har kulturministern verkligen tänkt rätt nu? 80 miljoner av skattepengarna går till kaffe latte-drickande kulturnjutare i Stockholm samtidigt som barnfamiljernas största kulturnöje ute i landet straffbeskattas med 240 miljoner kronor. Är inte filmerna om Bamse, Sune och Lasse-Majas Detektivbyrå värda att ses av fler barn, inte färre?
Herr talman! Riksdagsledamot Bouveng! Det gamla filmavtalet, som inte har fungerat på många år och som majoriteten av remissinstanserna inte längre vill ha, har som mest inbringat 429 miljoner kronor. Staten går nu in med 435 miljoner kronor. Förutom att vi gör detta har vi öppnat för andra aktörer att komma med sina pengar. Det kommer att bli rejält mer pengar till svensk film. Det kommer att ge oss som är besökare en massa bra film att ta del av, men det kommer också att skapa företagande. Entreprenörer och innovatörer kommer att kunna göra verklighet av sina idéer. Jag är väldigt stolt över den här förändringen, och jag ser fram emot att se hur det faller ut. Den föreslagna momshöjningen för biobiljetter är avgörande för att omställningen ska kunna ske och för att den förändring som vi nu har gått in i ska kunna bli verklighet. Utan en höjning är det inte möjligt att finansiera ett filmstöd på motsvarande nivå som i dag, vilket var grunden. Sedan kommer det andra aktörer med ytterligare medel. Momshöjningen innebär också, som framgått, att beskattningen av biografföreställningar likställs med andra distributionsformer. Jag vill skapa bästa möjliga förutsättningar för att det fortsatt ska produceras svensk film. Jag vill också skapa bästa möjliga förutsättningarna för att människor ska kunna ta del av alla de skatter, våra gemensamma skatter, som finns på våra statliga museer och myndigheter. Det ska inte vara ett hinder att man inte har tillräckligt med pengar i fickan för att kunna glida in på Moderna och ta del av allt det fantastiska som finns där.